Herr talman! Nu behandlar vi regeringens proposition om tidsbegränsade bygglov för bostäder. I dagligt tal kallar vi det för tillfälliga bygglov. Det är en bra och nödvändig proposition. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj. Bostadsbristen är stor. Vi vet att de flesta kommuner har bostadsbrist. Till det kommer att många kommuner - eller alla kommuner - ska placera nyanlända, och vi vet att det i många kommuner har uppstått stora problem. Jag har till och med fått information om att det återigen är människor som bor i gymnastiksalar. Det känns ganska ovärdigt i Sverige. Propositionen är ett resultat av migrationsuppgörelsen. Utifrån att vi ändrade migrationsreglerna sa vi att vi också behöver titta på viss annan lagstiftning. Som jag sa tycker jag att det är en väldigt bra proposition som vi i dag har att ta ställning till. Det som jag möjligen kan vara kritisk till är att det har tagit så lång tid för regeringen att få fram denna proposition. Det är synd att vi inte har fått regelverken på plats mycket tidigare. Jag har varit i kontakt med väldigt många kommunpolitiker som har fått avslag i fråga om att bygga tillfälliga bostäder för att lösa en akut situation, just med motiveringen att det inte är ett tillfälligt behov. Det är därför den ändring som nu kommer känns oerhört viktig. Den stora förändringen handlar nu om att man ska kunna återställa platsen. Detta tror jag kommer att öka förutsättningarna för väldigt många kommuner att de facto kunna bygga bostäder till människor. Det som skiljer denna lagstiftning från tidigare tillfälliga bygglov är att man faktiskt kan upprätthålla alla de krav som finns för vanliga bygglov och ändå få det som ett tillfälligt bygglov. Man måste alltså inte bygga någonting som är av sämre kvalitet när det gäller alla de regelverk vi har, utan man kan göra någonting som är av fullgod kvalitet. Men man sätter upp det på en tillfällig basis. Under tiden kan man sedan jobba med detaljplaner framåt för att lösa situationen. Vi vet att det i Sverige i genomsnitt tar väldigt lång tid från idé till att man kan lämna över en nyckel. Under den tiden måste människor faktiskt ha någonstans att bo. Därför är detta, som jag sa, mycket efterlängtat av kommunerna. Nu får vi hoppas att rättstillämpningen stämmer överens med det som vi som lagstiftare tänker oss. Vi har naturligtvis fortfarande kvar frågorna om överklagande och så vidare. Därför är det inte säkert att detta räcker hela vägen fram. Jag tror att man skulle behöva titta även på den biten. I utskottet finns det partier som är väldigt oroliga: Nu kommer vi att få getton. Man kommer att bygga massor av områden med tillfälliga bostäder. Och det blir en väldigt tråkig uppväxtmiljö för barn, eftersom 15 år - som är den maximala tiden - naturligtvis är en väldigt lång tid, framför allt om man är barn. Jag måste anföra att jag känner en stor tillit till mina kommunpolitiker. De är inte intresserade av att få stora bostadsområden av väldigt dålig kvalitet, där människor ska bo under en väldigt lång tid, utan de är naturligtvis mycket intresserade av att ha goda boendemiljöer för sina kommuninvånare. Men vi behöver lösa den här akuta situationen. Som jag sa: Eftersom rättstillämpningen har varit sådan att man inte har fått tidsbegränsade bygglov känns detta väldigt bra. Jag tycker till och med att dessa nya regler för tidsbegränsade bygglov för bostäder är så bra att vi borde ändra lagstiftningen så att den ser ut på detta sätt för all framtid. Nu kom vi inte så långt, men jag tror att vi kommer att hamna där så småningom. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Vi står i dag inför ett förslag som regeringen har lagt fram. Man har stöd av Alliansen, eftersom detta är en del av regeringens och Alliansens överenskommelse om migrationspolitiken. Förslaget handlar om tidsbegränsade bygglov. Detta förslag kommer att innebära att man kan kringgå kravet på att lyssna till allmänhetens intressen. Det kan också skapa många nya utanförskapsområden. De tidsbegränsade bygglov som denna proposition handlar om innebär att man kan ha en byggnad uppställd under 15 års tid. Lagen ska tillämpas under en sexårsperiod, vilket innebär att dessa tillfälliga byggnader kan stå kvar fram till år 2038. Man använder sig av ord som tidsbegränsade bygglov, men här talar vi om väldigt lång tid framöver. De tidsbegränsade bygglov som föreslås i propositionen innebär också att man kan frångå en rad olika krav som i dag ställs på permanenta bostäder, gällande bland annat kvalitet, att man ska lyssna till allmänhetens intressen vid nybyggnation och att dessa bostäder ska smälta in i omgivningen. Dessa krav kan man helt frångå om det här förslaget blir verklighet. Konsekvenserna av förslaget skulle bli omfattande, och förslaget är väldigt långtgående för samhället framöver. Bland annat skulle den långsiktiga bostads och samhällsplaneringen förstöras - vid framtida byggnation kan bostäderna som har uppförts med tidsbegränsade bygglov stå i vägen för en långsiktig bostadsplanering, eftersom de kan stå kvar i upp till 15 år. Vi talar om en väldigt lång tidsperiod. Man menar att detta ska vara en av de akuta åtgärderna för att lösa bostadsbristen. Det kan dock innebära att vi långsiktigt försämrar möjligheten att bygga fler bostäder, eftersom dessa tillfälliga bostäder kommer att hamna som en bromskloss för framtida byggande. Det som man från regeringens och Alliansens sida menar ska vara en lösning för att få fram bostäder kan kanske vara en förbättring under en väldigt kort period, men långsiktigt kan det här sätta käppar i hjulen för ett ökat bostadsbyggande. Under 2016 fattade riksdagen beslut om att kommunerna måste ta emot ett antal flyktingar - en sorts fördelningskvot över landet. Denna så kallade anvisningslag kan i kombination med de tidsbegränsade byggloven innebära att kommunerna tvingas att bygga - eller ställa upp - en rad olika tillfälliga bostäder. I förlängningen är risken att detta skapar fler utanförskapsområden - fler utsatta områden. Jag funderar på vilket svar vi hade fått från polisen om denna proposition hade gått dit på remiss. Tillfälliga bostäder innebär en stor risk. I förlängningen kan det handla om väldigt stora områden som kan bli socialt utsatta. De som äger dessa bostäder kommer inte att ha något större intresse av att förvalta vare sig dem eller omgivningen i någon vidare utsträckning, i och med att det handlar om tillfälliga bostäder. Det som är menat att skapa bättre förutsättningar för att få fram fler bostäder kommer alltså kanske i förlängningen att i stället skapa väldigt stora problem med nya utanförskapsområden. Vidare innebär detta att allmänhetens intressen åsidosätts. På det här viset kan en byggnad uppföras i närheten av ens eget bostadsområde eller i närheten av ens eget hus utan att man får möjlighet att vara med och påverka det. Regeringen skapar en sådan öppning genom det här förslaget, som alltså är väldigt långtgående på många sätt. Vi vet att många andra lagar som har ansetts vara tillfälliga har övergått till att bli permanenta. När de bostäder som får upprättas under en 15-årsperiod sedan ska flyttas eller tas bort ifrån det ställe som de stått på kan vi hamna i en situation där det läggs fram ett nytt förslag som möjliggör att dessa bostäder får vara kvar. Detta skulle innebära att grannarnas intresse av att påverka sin omgivning helt slås ut, eftersom man för 15 år sedan gjorde det möjligt att bygga bostäder i anslutning till andra bostäder, utan att grannarna kan vara med och påverka, och att de här bostäderna efter 15 år permanentas. Detta gör det också möjligt att bygga bostäder i anslutning till företag. Vi vet att det kan hända väldigt mycket under en 15-årsperiod - företag expanderar och nya företag vill ha tillgång till industrimark, men där har man byggt bostäder. Detta försvårar alltså även för näringslivet när det gäller att bygga vidare på verksamheten eller att etablera ny verksamhet i anslutning till industrier. Det försvåras just av att bostäder har byggts där. Det är svårt att veta exakt vad som händer 15 år framöver. Det som beskrivs som ett tidsbegränsat bygglov handlar trots allt om en väldigt lång tidsperiod. Herr talman! Risken är att byggbolag och byggherrar riktar in sig på tillfälliga bostäder i stället för att bygga permanenta bostäder för lång tid framöver. Hela detta förslag innebär att den långsiktiga planeringen slås undan. När man bygger bostäder måste man tänka på att anpassa allting runt omkring - kollektivtrafik, förskolor och skolor, sjukvård och liknande. För detta krävs långsiktig planering, och just därför - för att man måste planera samhället för så lång tid framåt - tar det lång tid att bygga bostäder i dag. Detta skulle slås sönder i och med det förslag som ligger på riksdagens bord i dag. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 1, vilket innebär att vi yrkar avslag på förslaget i propositionen.

Herr talman! Centerpartiet välkomnar ofta regelförenklingar och självklart också denna som ju är en följd av migrationsöverenskommelsen. Samtidigt önskar jag när jag står här i dag att det ginge att också ta ställning till de övriga undantag som har beretts av regeringen och som skulle kunna göra skillnad för möjligheten att få fram också andra temporära lösningar när de akuta behoven blir så stora som de var när en mängd asylsökande kom till vårt land och precis som de var när överenskommelsen gjordes. Det hade inneburit att vi sluppit hysa människor i idrottshallar och annat, utan vi hade kunnat få fram någon form av enklare bostäder så att människor kunde få tak över huvudet. Jag och Centerpartiet kan konstatera att vi här har att besluta om en ny lag vars giltighetstid ska vara tidsbegränsad. Det vill säga att den här lagen, som syftar till att regelförenkla för tidsbegränsade bygglov, ska upphöra att gälla redan efter sex år, den 1 maj 2023, för att vi sedan ska återgå till det som nu gäller, såvitt jag förstår. Förändringen innebär att kravet på tidsbegränsat bygglov på maximalt 15 år inte längre ska vara att behovet av själva åtgärden, det vill säga bostaden, ska vara av tillfällig karaktär, utan att åtgärden innan bygglovet har upphört att gälla ska kunna tas bort och att marken ska kunna återställas. Det tycker vi är en bra förändring, och jag noterar att Centerpartiet inte är ensamt om att tycka det. Bara Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är emot. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. I min egen hemkommun, Kungsbacka, upphävde länsstyrelsen för en kort tid sedan ett bygglov som kommunen beviljat för tillfälliga bostäder i Kläppa, nära den nya tågstationen i anslutning till samhället Åsa. Modulerna, som det kommunala bostadsföretaget hade beställt redan när de hade fått bygglovet, levererades bara några dagar efter det att kommunen hade beviljat bygglov, eftersom det var bråttom att få bostäderna på plats. Länsstyrelsen upphävde bygglovet. Men jag kan berätta att husen i alla fall placerades på sin sockel direkt när de levererades. Bostadsföretaget betalade sitt vite, och länsstyrelsen ändrade till slut sitt beslut. Med en sådan här lagstiftning på plats då hade inte detta behövt hända. Vi menar, herr talman, att förslaget om återställande av mark är så bra att vi från Centerpartiet inte ser något skäl att återgå till den tidigare lagstiftningen redan den 1 maj 2023, utan att kravet för att få ett tidsbegränsat bygglov på maximalt 15 år också efter det datumet ska vara att marken ska kunna återställas. Jag hoppas att den regering som då har ansvaret ser till att det också blir så. Jag ser inget som tyder på att tillgången på bostäder kommer att vara begränsad under så kort tid som hävdas. Boverket uppskattar att behovet fram till 2025 kommer att vara 710 000 bostäder. Det vill säga att Boverket beräknar att vi kommer att ha brist på bostäder två år efter det att vi har återgått till nuvarande lagstiftning om tidsbegränsade bygglov. I framtiden kommer behovet av bostäder att variera över tid och på olika platser. Jag ser självklart inte tidsbegränsade bygglov som lösningen på bostadskrisen permanent, men jag ser det som en del i en bostadspolitik som måste föras, framför allt i kommuner som växer snabbt genom företagsetableringar, behovet av studentbostäder, migration med mera. Jag kommer inte att yrka bifall till vår reservation, trots att jag gärna hade gjort det. Det finns mycket klokskap i vår motion, och jag hoppas att inte enbart Moderaterna har tagit till sig denna.

Herr talman! Vi diskuterar i dag tidsbegränsade bygglov eller tillfälliga bygglov. Vänsterpartiet har ett antal reservationer i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 4. De flesta av oss härinne och därute bor i en kommun med bostadsbrist. Det gör att många inte kan flytta närmare jobbet. Det gör att många 25åringar fortfarande bor hemma. Det gör att flera tjejer och killar måste trängas ihop i en etta för att ha råd med en väldigt hög andrahandshyra. Anledningen till detta är att Sverige under väldigt lång tid har saknat en social bostadspolitik. Jag menar att det därför är olyckligt i grunden att den här frågan kopplas ihop med flyktingpolitiken. Det är många fler än flyktingar som i dag saknar en bostad, eftersom vi under lång tid har satsat alldeles för lite politisk tid och resurser på att bygga bostäder som folk faktiskt har råd med. Politiken har alldeles för länge varit styrd av ett fåtal stora företag som bara har arbetat för egna intressen. Det har byggts för dyrt och för lite, och det är något som långsiktigt behöver förändras. Bostäder ska vara något som vi alla enkelt har tillgång till. Det ska vara en självklarhet att man ska kunna flytta hemifrån när man blir vuxen, ungefär som att man ska få vård när man blir sjuk eller få gå i skolan när man har fyllt sju. Det ska inte bara vara jättedyra bostadsrätter i extravaganta skrytbyggen eller socialbostäder för de allra fattigaste, utan vi måste alla gemensamt se till att det byggs trygga och varma hem för alla, även för den generation som flyttar hemifrån i dag. Det absolut viktigaste, enligt mig, är att få fram hyresrätter med rimliga hyror. Därför har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen genomfört stora satsningar på byggande av hyresrätter med överkomliga hyror. Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att bostadsbyggandet i Sverige i regel ska planeras långsiktigt och vara för permanent bruk. Det är en stor investering. Och vi ska i Sverige ställa höga krav, ja kanske till och med högre krav än vad vi ställer nu, på att det byggs med hög kvalitet utifrån ett stadsmiljö-, gestaltnings och samordningsperspektiv och för att bostäderna ska vara hållbara och hålla god standard. Husen ska ju stå i 50 eller kanske 100 år. Det är helt enkelt dumt att bygga dåligt från början och bygga in sociala problem för lång tid framöver. Men i vissa fall behöver möjligheten finnas att under en begränsad period bygga bostäder med tillfälliga bygglov - så är det. Många av de bostäder som i dag byggs med tillfälliga bygglov håller dessutom ganska god kvalitet. Reglerna för tillfälliga bygglov behöver därför vara ändamålsenliga. I den situation som är i dag finns det ett behov av att under rimliga former avhjälpa den allra mest akuta situationen på bostadsmarknaden. Att upprätta tillfällig byggnation på mark i väntan på permanent byggnation är ett exempel på smart användning av mark. Det kan till och med vara rimligt att bostädernas ekonomiska hållbarhet i sig avgörs av den enskilde aktören och att lagstiftningen, som förslaget är nu, i stället fokuserar på att platsen ska kunna återställas i enlighet med planen. Eftersom det tillfälliga bygglovet ändå ska finnas kvar i 15 år kommer förändringarna av lagstiftningen att påverka stadsmiljöer ända fram till åren kring 2040. 15 år är en ganska lång tid, kanske inte utifrån ett stadsmiljöperspektiv men i en enskild individs liv. Vi menar därför att det finns ett antal goda argument för att begränsa lagstiftningens giltighetstid till tre år. Det är viktigt att planering av permanent byggnation inte trängs ut av sämre temporärt byggande. Det är redan en ansträngd personalsituation på plankontoren i kommunerna. Vi menar att vi inte får hamna i situationen att knappa personalresurser gör att planering av permanent byggande avstannar. Lagändringen får naturligtvis inte leda till att kvalitet och standard slentrianmässigt försämras för allt fler personer i vårt land. Vi ska inte plötsligt få en mängd halvtaskiga korttidsboenden överallt. Det är inte det som är syftet, utan tanken måste vara att använda mark på ett smart sätt, även tillfälligt, för att avhjälpa den akuta bostadsbristen. Vi vill därför begränsa lagstiftningen till tre år i stället för regeringens förslag på sex år. Vi vill även utvärdera lagen för att kontrollera att de negativa effekter som detta kan få inte uppstår.

Herr talman! Civilutskottet behandlar i sitt betänkande CU21 tidsbegränsade bygglov för bostäder. Hittills har det låtit som om det spretar väldigt åt många olika håll, men det gör det inte. Alliansen har tillsammans med regeringen kommit fram till att så som läget är nu behövs dessa begränsade bygglov. Vi har utarbetat ett regelsystem som är hanterbart. Givetvis är det en kompromiss mellan olika intressen, men till sin helhet är det klokt. Som vi har hört är behovet av bostäder stort. Det behövs drygt 700 000 bostäder på relativt begränsad tid. Antalet nytillkomna nysvenskar är stort. Bostäderna räcker inte till, och de som finns är för dyra. Det är den verklighet vi lever i. Därför har regeringen och allianspartierna gjort en migrationsöverenskommelse där vi tillsammans har försökt att ta fram ett regelverk och åtgärder med olika konkreta förslag för att förbättra denna situation. Det har redan inneburit och kommer att innebära en skillnad för människor som annars hade varit hänvisade till betydligt sämre lösningar. Det vi talar om är nämligen alternativ till tält. I min hemtrakt skulle det sättas upp tältförläggningar ute på ett övningsfält för militär verksamhet. Vi undrade alla hur det skulle gå. Var tanken att det skulle avskräcka människor från att komma, eller skulle de faktiskt bo i tält? Men vi kunde ju inte inhysa dem på hotell. De måste finnas ett mellanting. När före detta Jugoslavien föll samman och vi fick en mängd flyktingar till Sverige sattes det upp enkla baracker i ett industriområde i min hemkommun Simrishamn. Jag var på besök där flera gånger, för vi hade vänner bland flyktingarna. Vi försökte hjälpa dem, vi åt middag ihop och vi gjorde aktiviteter tillsammans. Jag märkte att det var lyhört. Så fort ett barn grät i ena änden av huset väcktes de andra. Det var inte ett permanent boende; man kunde inte bo så i många år. Men det var ett bättre boende än tält. Barackerna var tillräckligt bra, för de gav tak över huvudet åt människor som hade flytt för sina liv. Simrishamns kommun fixade fram det i en handvändning. I dag är det industrimark igen, och barackerna är borta. Jag hade inte velat se dem stå kvar, men de behövdes där och då under en begränsad tid. Det vi debatterar nu är samma tanke. Lagen ska gälla i sex år, och husen ska få stå max 15 år. Förhoppningsvis ska ingen bo där i alla 15 år, men det kan komma nya människor allteftersom att andra slussas ut. Det är sant att dessa hus kanske inte är lika hållbara, håller värmen lika bra, är åtgärdade mot lyhördhet och så vidare, men det är ett alternativ under ett tag för att människor ska få tak över huvudet och ett drägligt leverne. Förhoppningen och ambitionen är förstås att vi ska ha riktiga bostäder som håller över tid. Därför är det bra att dessa hus ska jämföras med all annan bebyggelse efter 15 år, och de ska inte stå kvar om det handlar om dessa tillfälliga bygglov. Det handlar inte bara om kvaliteten utan om var de är placerade. Det kan till exempel vara på industrimark. Vid sidan av åtgärder för att på lång sikt lösa bostadsbristen genom permanent byggande behöver vi också möjligheter till lösningar på kortare sikt. Det här är en sådan. Det behövs en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för bostäder och för åtgärder som krävs i anslutning till bostadsbyggnaderna som gör det möjligt att i större utsträckning uppföra byggnader för bostadsändamål än vad de bestämmelser vi nu har medger. En förbättrad bostadssituation i samhället bidrar till mindre segregation. Förslaget förväntas medföra att fler bostäder uppförs med stöd av tidsbegränsade bygglov. Det gäller främst i områden med stor bostadsbrist. De positiva konsekvenserna av att människor snabbare kan få tillgång till en bostad överväger trots allt de negativa konsekvenser det skulle kunna innebära att nya bostadsbyggnader uppförs under begränsad tid. Vi tror att kommunerna bäst kan bestämma var tillfälliga byggnader lokaliseras och hur de ska utformas. Vi tror också att bostadsbristen på sikt tas om hand med permanenta åtgärder. Kommunernas tillsyn säkerställer också att den markanvändning som medgetts med stöd av det tidsbegränsade bygglovet upphör och att platsen återställs när den medgivna tiden har löpt ut. Ett tidsbegränsat bygglov enligt förslaget ges först efter en lämplighetsprövning och intresseavvägning. Mot bakgrund av detta och av att kommunerna fortfarande har möjlighet att ställa krav på lokalisering, placering och omgivningspåverkan är det mindre sannolikt att andra enskilda kommer att beröras på ett oacceptabelt sätt. Jag tänker här på Sverigedemokraternas invändning, och det ska inte behöva komma dithän. Lagändringen möjliggör att fler bostäder kan uppföras med stöd av tidsbegränsade bygglov under en tid då behovet är mycket stort. Utgångspunkten är dock även fortsättningsvis att planering ska ske och att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande i enlighet med de vanliga regler som finns. Därför tycker jag och Kristdemokraterna att regleringens giltighet bör vara tidsbegränsad. Det är i dag svårt att bedöma hur länge behovet av bestämmelsen kommer att finnas kvar. Om behovet ändras i framtiden får vi pröva det då. Behovet av bostäder tyder dock på att den bör gälla till dess att situationen på bostadsmarknaden har hunnit förbättras. Detta kommer vi att kämpa hårt för, för det behövs bra bostäder, både för dem med god ekonomi som är beredda att slanta upp och för dem som är på väg in i det goda boendet och det goda livet och kämpar för att komma dit.

Herr talman! Civilutskottet debatterar nu betänkande 2016/17:CU21 om tidsbegränsande bygglov för bostäder. Inledningsvis vill jag säga att det är glädjande att allianspartierna ställer sig bakom betänkandet. Det är genom samarbete och långsiktiga lösningar vi kan få bukt med de bostadspolitiska utmaningarna, bygga Sverige starkt och göra livet bättre för folket. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga motionsyrkanden. Herr talman! Regeringens proposition är en del av den blocköverskridande migrationsöverenskommelsen. Det är en överenskommelse som vi avser att följa. Vi har samma uppfattning som regeringen att bostadsbristen i dag är så allvarlig att det behöver byggas nya bostäder i en omfattning som Sverige inte har varit i närheten av på många år. Bostaden är avgörande och nödvändig för den enskildes hälsa och för möjligheten att ta ett jobb eller påbörja en utbildning på en studieort. Inte minst är bostaden central för etablering i det svenska samhället. Bostadsbristen gör att vart femte hushåll i miljonprogramsområdena är trångbott, och detta påverkar hälsan och inte minst skolresultaten. Många barn har inte utrymme hemma för att sitta i lugn och ro och göra sina läxor, vilket även resulterar i oro och ångest. Det försvårar integrationen i det svenska samhället. Vi delar regeringens bedömning att det behövs en ny paragraf i plan och bygglagen som förs in i en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål för att snabbt få fram fler bostäder som en följd av det stora mottagandet. Vi har samma uppfattning som regeringen om tiden, om att tidsbegränsa bygglovet och om att det får ges för sammanlagt högst 15 år. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023. Herr talman! Vi har bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Enligt Boverkets beräkning saknas 700 000 bostäder. Under många år har Sverige byggt för få bostäder. I dag är bostadsbyggandet i nivå med miljonprogrammets dagar, vilket är bra. Regeringens ambition är att bygga bort bostadsbristen genom att bygga tillfälliga bostäder när behovet är stort. Vi delar regeringens uppfattning att en förbättrad bostadssituation i samhället bidrar till minskad segregation samt underlättar och stärker etableringen av nyanlända. Utgångspunkten är dock fortfarande att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande och genom att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Sverige som ger alla människor möjligheter och framtidstro. Herr talman! Vi delar regeringens uppfattning om tilltron till kommunerna i fråga om var tillfälliga byggnader lokaliseras och hur de utformas och till att bostadsbristen på sikt tas om hand med permanenta åtgärder. Det är viktigt att nämna att kommunernas tillsyn också säkerställer att den markanvändning som medgetts med stöd av det tidsbegränsade bygglovet upphör och att platsen återställs när den medgivna tiden har gått ut, om inte åtgärden har bedömts uppfylla kraven för permanent lov vid en ny prövning. Vi har samma uppfattning som regeringen om att regleringens giltighet ska vara tidsbegränsad till sex år. Det är svårt att i dag bedöma hur länge behovet av bestämmelsen kommer att finnas kvar. Herr talman! Regeringen storsatsar på bostadsbyggandet. Nu gör vi den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Vi har lanserat ett stort bostadspolitiskt paket, och regeringen har sjösatt ytterligare 22 konkreta punktprogram med reformer för ökat bostadsbyggande. Vi vill poängtera att bostadsbristen i grunden ska åtgärdas genom permanent byggande. Dock resulterar dagens rådande situation i ett ansträngt läge när det gäller bostäder i hela landet, och därför är det nödvändigt med tillfälliga lösningar för bostadsbyggandet under en övergående period, precis som regeringen föreslår. Nyckelordet i denna proposition är tillfälliga lösningar i ett läge där Sverige har haft ett högt mottagande. Det krävs tillfälliga lättnader i regelverket för att kommunerna ska kunna lösa situationen. Kommunerna välkomnar propositionen från regeringen. Den gör att kommunerna nu får förutsättningar att kunna ta sig an bristen på boende för en utsatt grupp i vårt samhälle. Utgångspunkten är dock fortfarande att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande och skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Sverige som ger alla människor möjligheter och framtidstro.

Herr talman! Precis som mina kamrater sagt tidigare debatterar vi i dag betänkande CU21 om tidsbegränsande bygglov för bostäder. Den lagförändring som vi debatterar behövs för att möjliggöra fler bostäder på kortare tid än vad vi klarar av med nuvarande regelverk. Att införa tidsbegränsade bygglov också för bostäder är en tidsbegränsad åtgärd som behövs just nu därför att bostadsbristen i Sverige blir akut för allt fler. Bostadsbristen beror på att vi har för få bostäder i vårt land, inte på att vi har för många människor som vill bo här. Jag vill välkomna fler till Sverige. Bostadsbristen är inte heller något som uppstått på senare år utan en brist som länge har varit ett fenomen i flera av landets kommuner. I dag är bristen dessvärre ett faktum för allt fler. Bostadsbristen beror på att vi har byggt alldeles för lite under lång tid. Tur är det då att det just nu byggs som bara den runt om i hela vårt land. Detta betyder att fler kommer att få en bostad, och det är bra. För att lösa den akuta brist som vi har i dag behöver vi denna lagstiftningsförändring så att tidsbegränsade bygglov tillåts också för bostäder. Men med den takt som byggandet i dag är uppe i behöver vi förhoppningsvis inte uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov i framtiden utan kommer med god planering att kunna tillgodose det behov vi har då. Vårt gemensamma mål måste vara att kunna erbjuda bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, åt alla. Därför anser jag, precis som regeringen föreslår och som utskottet också ställer sig bakom, att lagändringen ska vara tidsbegränsad. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det saknas 700 000 lägenheter i Sverige. Liberalerna är det parti i Sveriges riksdag som på riktigt inser behovet av en genomgripande och långsiktig reform av bostadsmarknaden. Vi behöver fler bostäder, och ja, jag vågar säga det: Vi behöver mer marknadstänk för att bostadsmarknaden ska fungera. Enligt min mening saknas i dag helt krisinsikt hos regeringen och bostadsministern. Regeringens svar på den största bostadspolitiska utmaningen sedan miljonprogrammets tid är rena rama 70-talspolitiken med mångmiljardbidrag till företag - hör och häpna, företag - inte individer. Det kallas subventioner. Det fungerade inte på 70-talet, och det kommer inte att fungera i dag heller. Bidragen går inte till enskilda individer som har svårt att betala sin hyra, till exempel den ensamma mamman eller fattigpensionären, utan till rika byggföretag som inte vill ha dem. Det är alltså rika byggherrar som ska få bidrag, enligt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi i Liberalerna vill se 3,6 miljarder i högre bostadstillägg till pensionärer och riktade bidrag till ensamstående föräldrar. Det är riktig och ansvarsfull bostadspolitik. Men över till dagens tema: Tack vare migrationsöverenskommelsen debatterar vi i dag ett lagförslag om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål, men lagstiftningen ska gälla alla typer av bostäder för alla människor i Sverige. Kommunerna ska inte längre behöva bevisa att behovet är tillfälligt för att kunna bygga tillfälliga bostäder. Det räcker med att man kan återställa marken. Förändringen är nödvändig eftersom vi har bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner. Samtidigt är det nödvändigt för att lösa bostadssituationen för nyanlända. Sverigedemokraterna säger i dag nej till denna lag och visar därmed, enligt min mening, sitt rätta ansikte. Sverigedemokraterna är hjärtlösa och ansvarslösa och vill hellre att asylsökande går bostadslösa i Sverige än att de ska ges ett värdigt tak över huvudet. Det är en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet, oavsett om man anser att personen ska få stanna i Sverige eller inte. Jag vill också påpeka att mycket av det som Sverigedemokraterna har sagt i dag är rena konspirationsteorier. I verkligheten är det bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner, och det Sverigedemokraterna säger nej till i dag är faktiskt bostäder till alla svenskar, inte bara till nyanlända. Men den riktiga anledningen till att de säger nej till lagstiftningen är att det är en åtgärd som ska ge bostäder för nyanlända, och det är värt att nämna. Liberalerna har ställt sig bakom anvisningslagen, som innebär att flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och alltså får stanna här ska fördelas mellan alla svenska kommuner. Vi i Liberalerna menar att Sverige inte kan kräva att alla EU-länder ska ta ansvar för flyktingar om inte alla svenska kommuner gör detsamma. I Liberalerna har vi därför tagit tydlig ställning: Vi säger nej till fler parallellsamhällen. Jag är stolt över Liberalernas lokala företrädare, som tar sitt ansvar för att se till att deras kommuner tar emot nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Vi kommer inte att rösta med partier som anser att Sverige behöver andningspauser eller liknande i mottagandet av kommunplacerade personer som har fått uppehållstillstånd. Det skulle bara betyda att redan ansträngda kommuner som Södertälje och Botkyrka får ta till exempel Ekerös ansvar. Jag vill säga att Liberalerna på Ekerö gjorde mig som liberal väldigt stolt när de nyligen stod emot krav på att stoppa mottagande av nyanlända. Tvärtemot vad majoriteten på Ekerö menar vill vi i Liberalerna att vissa kommuner ska ta ett större ansvar. Liberalerna menar allvar med att bekämpa utanförskapet. Vi vill därför se en översyn av EBO-lagstiftningen, som innebär att asylsökande får välja att placeras i en kommun och hitta eget boende i stället för att anvisas till ett asylboende. Vi anser att vissa kommuner, kommundelar och stadsdelar ska kunna undantas från mottagande av asylsökande som väljer eget boende. Vi skickar i dag asylsökande med direkt biljett till utanförskap genom att placera dem i sådana områden. Ett exempel är min egen hemort Gårdsten i Angered, som har tagit emot en väldigt stor andel asylsökande. Man skulle behöva arbeta med dem som redan finns där. Jag vill vara tydlig mot regeringen, och vi har därför lämnat ett skriftligt yttrande i dag. Vi kommer inte att reservera oss eller göra något annat eftersom det är en överenskommelse. Vi från Liberalerna menar att vi inte kan kräva av kommunala politiker att de ska lösa bostadssituationen för nyanlända om vi inte ger dem rätt verktyg för att göra det. Det som vi ser till exempel här i Stockholm är att det rödgröna styret har misslyckats med sitt mottagande enbart för att de inte har rätt verktyg och inte för att de inte vill. Regeringen kan inte å ena sidan låta bli att ge rätt verktyg och å andra sidan, som Ylva Johansson har gjort, hota med sanktioner. I stället för att hota med sanktioner behöver regeringen göra som Liberalerna kräver, nämligen ge kommunerna möjlighet att under en kort period låta nyanlända bo i genomgångsbostäder med samma krav som vi i dag har för asylboenden. Jag kan ta ett exempel från Huddinge kommun där kommunen har övertagit ett tidigare asylboende. Med de regler som vi har i dag får en tredjedel av dem som fick plats på asylboendet plats på det boende som nu är kommunalt på grund av de regler som vi har. Under en övergångstid är det viktigt att man har tak över huvudet och inte behöver bo i olika baracker, som är den andra nödlösningen. Från Liberalernas sida anser vi därför att regeringen behöver återkomma med ett bättre förslag, så att våra kommunala politiker kan göra sitt jobb. De behöver göra sitt jobb rätt. Med detta sagt yrkar jag bifall till förslaget i propositionen och därmed till utskottets förslag.

Herr talman! I sitt anförande pekade Robert Hannah på Sverigedemokraternas inställning till det förslag som ligger på bordet för beslut. Det är intressant att lyssna på Robert Hannah med tanke på de utspel som ofta görs från hans sida, och där han många gånger enligt mig kunde ha en trevligare ton. I detta fall menar vi från Sverigedemokraterna att det förslag som ligger på bordet om tillfälliga och tidsbegränsade bygglov långsiktigt kommer att hämma tillväxten av fler bostäder. Som jag nämnde i mitt anförande, med en rad olika påpekanden, tror vi att den långsiktiga planeringen av fler bostäder slås sönder om vi tillåter tillfälliga bostäder i ett område i upp till 15 år. Det kan vara ett hinder för att få till fler bostäder. Den tillfälliga och framhastade lösningen av hur man ska försöka få fram det antal bostäder som saknas i Sverige i dag, på grund av att man har haft en helt okontrollerad invandring och först i efterhand har kommit på att man kanske ska ha en lösning för var alla dessa människor ska bo, kommer i slutänden bara att leda till att vi får större bostadsproblem än att vi behöver få till fler bostäder. Det är i alla fall Sverigedemokraternas övertygelse när vi läser det förslag som har lagts fram på bordet. Risken är att vi får ett antal byggbolag som fokuserar på tillfälliga bostäder i stället för att fokusera på det långsiktiga byggandet.
Herr talman! Det är värt att veta att 240 av Sveriges 290 kommuner har bostadsbrist. 90 procent av den svenska befolkningen bor i kommuner som har bostadsbrist. Det förslag som ligger på bordet kommer att innebära att alla svenskar - oavsett bakgrund, oavsett hudfärg, oavsett förutsättningar - kommer att ges en större möjlighet att få en bostad. Jag ska ta några tydliga exempel. Mitt kommunalråd i Nacka kommun, Gunilla Grudevall-Steen, säger att detta förslag är helt fantastiskt för henne, eftersom hon då inte behöver bevisa att människor i Nacka har ett tillfälligt behov av att hitta en bostad. Och det är det inte. Det är ett permanent behov, och man saknar många bostäder. Nacka kommun ska bli dubbelt så stor inom en kort tid, och man har mycket mark som man planerar att bygga på. Därför innebär detta lagförslag att Nacka kommun kommer att kunna bygga väldigt många tillfälliga bostäder som de sedan kan flytta på när de permanenta bostäderna ska byggas. Men som alla vet tar det ungefär tio år från idé till inflyttningsfest. Det innebär att detta förslag gör att man kan flytta runt tillfälliga bostäder och ge människor tak över huvudet. I min hemstad Göteborg ska det också byggas otroligt mycket. Där har man också planer på att bygga många tillfälliga bostäder tills man får till de permanenta husen, och de tar tid att planera. Det handlar om detaljplaner, överklaganden och olika intressen som ska höras, och människor ska komma in med sina råd och synpunkter. Det är alltså långa processer som behöver hanteras. Men när ni säger nej till denna lagstiftning, Roger Hedlund, säger ni också nej till att studentbostäder ska kunna byggas. Just nu finns det ett fall i Högsta domstolen som handlar om studentbostäder som inte har kunnat byggas på grund av att Göteborgs stad inte har kunnat bevisa att de är tillfälliga. Det är denna lagstiftning som ni sätter stopp för. Ni sätter stopp för den av en enda anledning, nämligen att ni inte tycker om flyktingar och att ni inte tycker om invandrare. Och ni tänker göra allt i er makt för att stoppa dessa människor från att få bostäder och tak över huvudet. Det drabbar faktiskt alla svenskar, även dem som röstar på Sverigedemokraterna.
Herr talman! När vi nu har detta förslag på bordet kanske vi kan få en tydlig förklaring från Robert Hannah, som stöder detta förslag, till att det är så viktigt att kunna åsidosätta allmänhetens intressen när det gäller dessa tillfälliga och tidsbegränsade bygglov. Detta förslag innebär nämligen att man kan frångå att lyssna på allmänhetens intressen när det gäller nybyggnation av bostäder som faktiskt ska stå där i upp till 15 år. Detta förslag möjliggör detta. Varför är det så viktigt att frångå allmänhetens intressen att kunna påverka sin omgivning? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på. Sedan skulle jag gärna vilja ha ett svar på hur Robert Hannah och Liberalerna tänkte i denna fråga när de skapade denna situation i Sverige? Vi i Sverigedemokraterna har i allra högsta grad ett intresse av att skapa fler bostäder. Men vi menar att detta förslag kommer att leda till att det går åt precis andra hållet, alltså att vi får färre bostäder på grund av att dessa tillfälliga bostäder kommer att sätta käppar i hjulen för det permanenta bostadsbyggandet, som kräver en lång planering. Det finns en orsak till att det tar lång tid att bygga, nämligen att man behöver planera områdena. Om det då står bostäder i vägen, som kan stå där i 15 år, är det klart att det kommer att försämra möjligheterna för att det byggs nya bostadsområden. Jag skulle gärna vilja ha svar på hur Liberalerna har resonerat, i stället för att de kommer med anklagelser om att Sverigedemokraterna saknar intresse för fler bostäder.
Herr talman! Frågan var: Varför är det så viktigt att åsidosätta allmänhetens intresse? Jag kan då meddela Sverigedemokraterna att Hyresgästföreningens senaste statistik om unga vuxna som saknar egen bostad visar att det är 350 000 unga vuxna som saknar egen bostad. 350 000 unga vuxna som vill ha en egen lägenhet har inte det. Hyresgästföreningen kommer att komma med en ny rapport i år, och jag kan garantera att denna siffra kommer att öka. Det är över 500 000 som står i Stockholms bostadskö, och det är över 200 000 som står i Göteborgs bostadskö. Vi har enorma brister. Jag tror att allmänhetens intresse är att man ska få tak över huvudet, att få ett hem, att få en bostad som man kan kalla sin egen och att få någonstans där man leva sitt liv. I mina ögon innebär en bostad en frihet. Att stå i en bostadskö är inte frihet. Att sitta och vänta på processer är inte frihet. Vi som politiker och partier i Sveriges riksdag har ett allmänt ansvar att se till att alla svenskar har tak över huvudet eftersom det är en mänsklig rättighet. Det är riktigt att det förslag som regeringen nu har lagt fram och som vi har förhandlat om var en del av migrationsöverenskommelsen. Men detta var en nödvändig förändring som har efterfrågats av kommunalråd i nästan varenda stad i Sverige, eftersom de, oavsett partifärg, vill säkerställa att de kan ge sina kommuninvånare tak över huvudet. Allmänhetens intresse tillgodoses alltså med råge med denna lagstiftning. Jag är stolt över att vi i Sveriges riksdag har kunnat ta fram denna regelförenkling som innebär att till exempel studenter som kommer till Göteborg får tak över huvudet och någonstans att bo. Det är det absolut viktigaste. Mitt uppdrag som bostadspolitiker är att se till att vi får fler bostäder i dag, och det gör vi med denna lagstiftning. Det är ni som säger nej till denna lagstiftning.